Herr talman! Det är väl riktigt, som herr Tobé redan sagt, att debatten är slut i denna fråga. Jag skall inte på något sätt polemisera mot de talare som exempelvis har uttalat att 1969 var en vändpunkt för socialdemokratin. Jag kanske ändå kan upplysa om att vi 1969 hade haft Ilokaliseringspolitik i vårt land under fyra år. Nu har vi haft den i fem år. Jag vill endast beröra två spörsmål något, och det är därför jag har begärt ordet. Jag skall inte kommentera utskottsutlåtandena något utöver detta. Vi hyser väl alla en förhoppning i dag att det beslut vi kommer att fatta, om vilket det råder enighet beträffande principerna och beträffande vilket det endast finns marginella reservationer, skall leda till att Norrland får ett uppsving. Jag tror emellertid att det i detta sammanhang, när man skall börja lokalisera företag uppe i Norrland, är viktigt att man verkligen försöker lokalisera de företag som håller på att växa ur kostymen i storstadsområdena, så att inte andra delar av landet drabbas. Vi skall komma ihåg att vi har Norrlandsproblem i smått överallt i vårt avlånga land. Jag tänker på min egen hembygd i Kronobergs län, som redan nu, exempelvis inom träindustrin, får känna på en konkurrens och som på grund av de lokaliseringsbidrag som lämnas till de norrländska företagen har svårigheter att hävda sig. Det är väl inte från de orterna vi bör ta industrier, utan det bör vara från de överhettade områdena, och till dem hör icke östra delarna av Småland. Dessutom tror jag att det är riktigt att man försöker koncentrera sig på industrier där man högförädlar produkterna så att varken fraktkostnader eller avstånd betyder mycket. Därigenom får man en större sysselsättning än där man bara satsar på mycket högrationella företag med ganska liten arbetskraftsinsats men stora investeringskostnader. Jag är fullt medveten om att det blir svårt att välja ut de fina företag som behövs, men jag tror att man skall satsa på dessa. Jag vill något kommentera den reservation, nr 4, som är fogad till statsutskottets utlåtande nr 105, där man beträffande fraktstödet vill gå ned till 200 km i stället för vad som föreslås i propositionen och av utskottets majoritet, nämligen att man skall börja vid 301 km och subventionera med 15 procent. Östra Småland levererar även sina produkter till storstadsområdena, och redan den gräns som är satt vid 300 km kommer våra företag att pas sera när de skall forsla varorna upp till Stockholm. Vi kan därigenom komma i ett sämre läge än företagen i södra delen av stödområdet. Skulle man gå ned till en gräns på 200 km, blir förhållandet precis detsamma även när det gäller Göteborgsoch Malmöområdena. Man bör ha klart för sig att vi inte löser landets problem om vi flyttar svårigheterna till de små brukssamhällena i Småland. Det kanske löser Norrlands problem, men vi får problemen där nere i stället. Herr talman! Detta var endast ett par små randanmärkningar, och jag har inget annat yrkande än vad utskottet har föreslagit.

Herr talman! Orsakerna till den lokaliseringsoch regionpolitik som måste föras är väl kända. Vi vet att problemen är störst i Norrland, och det har man ju framhållit tidigare här i dag. Tyvärr blir de resonemang som förs i dessa frågor ganska ensidiga. Som här har nämnts finns det även problem på andra håll i landet. Inte minst är det förhållandet i mitt hemlän. Jag skulle emellertid i detta sammanhang vilja ställa frågan var i Norrland den privata industrin finns. Det är mycket vanligt att man i debatten får höra, att de borgerliga partierna anser att det bara skall finnas privat industri. Man kan emellertid, såsom herr Svanberg nyss gjorde, ställa frågan: Hur skulle situationen i Norrland ha varit i dag, om den privata industrin ensam skulle ha skött regionpolitiken? Jag tror att man får vara tacksam för att socialdemokraterna och regeringen har gjort ingrepp med hänsyn till att 95 procent av industrin i vårt samhälle är privatägd. Trots att man har givit bidrag på olika sätt har man inte lyckats få den privata industrin att etablera sig i Norrland. Nu är det meningen att man skulle hänga upp en saftigare morot framför näsan på de privata företagarna och det återstår att se om det kommer att hjälpa. Jag tror för min del att det kan bli nödvändigt att vidta tvångsåtgärder för att klara ut de problem det här gäller. Beträffande landet i övrigt, delvis gäller det även Norrland, skall man vara på det klara med att vägoch transportpolitiken har mycket stor betydelse för lokaliseringspolitiken.

Jämför man med den nyligen framlagda Vägplan 1970 föreslås i denna, att 24 procent av investeringarna till huvudvägnätet skall gå till Stockholm och 10 procent till Göteborg. 62 procent av investeringarna skall gå till dessa storstadsområden då det gäller huvudtrafiklederna, och då kan man fråga sig hur det förhåller sig med bromsningen i storstadsområdena; det görs ju en stark prioritering av storstäderna. Vid diskussionen av dessa frågor beaktar man, enligt min mening, i alltför ringa utsträckning den utveckling vårt samhälle genomgår. Det talas i huvudsak om industri, men vi skall vara på det klara med att sysselsättningstillfällena inom industrin minskar. I stället sker sysselsättningsökningen inom servicenäringarna, och inte minst statsmakterna, kommunerna och landstingen borde beakta detta. I propositionen — tidigare i statsverkspropositionen, bil. 13 — behandlas storstadsalternativen. Det framhålles där att 1969 års riksdagsbeslut inte innebär något ställningstagande till det storstadsalternativ som här föreslagits. Det är viktigt att slå fast att inte så är fallet ty ute i landet är nog den uppfattningen gängse. Tyvärr har det väl förekommit strid mellan olika kommuner. Jag befarar emellertid att det nu föreligger risk för att striden förs upp på en högre nivå när det gäller dessa frågor. Man har helt enkelt flyttat upp lokaliseringsstriden på länsnivå, och det börjar bli konkurrens mellan olika regioner och län. Det är en enligt min mening förkastlig utveckling som riksdagen bör fördöma. Det måste ligga andra värderingar bakom de ställningstaganden som skall göras och de satsningar och prioriteringar som skall komma till stånd. Det är bra med de länsplaneringar som tagits upp, dels länsplanering 1967 och dels det pågående länsprogram 1970. Dessa bör ge tillräckliga underlag för de bedömningar som måste göras. De bör också följas upp av en bättre styrning av industrins lokalisering. I motionerna I: 823 och II: 964 har vi tagit upp frågorna om etableringsoch investeringskontroll. Jag skall peka på några punkter som gör att vi har funnit det angeläget att få detta till stånd. För det första har vi sysselsättningssvårigheter i olika områden, speciellt i Norrland, medan det är överskott av arbetskraft inom andra områden. Det är högst otillfredsställande ur samhällssynpunkt. För det andra är det problemen vid företagsnedläggelser som samhället alltför sent får reda på för att ha möjligheter att ingripa i tid. För det tredje gäller det samhällets och de anställdas insyn och medbestämmanderätt vid etablering och utvidgning. För det fjärde gäller det samhällskostnaderna i förhållande till industrikostnaderna. Vi vet att det i dag är möjligt för en privat företagare att slå sig ned precis var som helst här i landet. Sedan är det det allmännas skyldighet att bygga upp ett samhälle omkring industrin. Vi vet också att samhällets kostnader för uppbyggnaden kanske kan bli större per anställd invånare än. vad investeringarna blir för industrin per anställd. Det är alltså mycket viktigt att vi får en integrering i det avseendet. För det femte gäller det företagens ansvar för de anställda och samhället. För närvarande kan vilken företagare som helst lägga ned sitt företag när det passar honom utan att ta någon hänsyn till det samhälle som han tidigare krävt skulle byggas upp. Det är ju orimligt att det skall få vara så. För det sjätte måste det komma fram en ekonomisk prioritering och granskning med hänsyn till det tillverkningsobjekt som är aktuellt och den sysselsättningseffekt som det skapar. Det är inte minst viktigt med hänsyn till att företagen blir större och större och riskerna samtidigt växer i den takt som rationaliseringen och storleken av företagen ökar. För det sjunde är det viktigt att få till stånd en ekonomisk kontroll av företagarnas möjligheter att klara av eventuella utbyggnader. Det är i dag inte ovanligt att uppleva att en företagare satsar alldeles för hårt och är alldeles för optimistisk för att så småningom konstatera att det hela inte går. Det finns alltså många skäl att i olika sammanhang varna företagare för att göra de satsningar som han annars är beredd att göra. Vi har många sådana exempel. Det finns säkert många fler skäl som man skulle kunna ta upp för en kontroll av investeringar och etableringar såsom vi har föreslagit i vår motion. I propositionen föreslås — det är också tillstyrkt av utskottet — en anmälningsoch samrådsskyldighet. I princip är det kanske samma sak vi här talar om. Jag tycker att det är bra alt det förslaget har lagts fram, och jag hoppas att det också kommer att genomföras. Man kan väl säga att det är en halv framgång för de idéer, som vi har givit uttryck för i vår motion. Men varför inte företa en utredning som vi har föreslagit?

Jag tycker att det finns mycket starka skäl för det, och jag är övertygad om att en utredning så småningom blir nödvändig. I och för sig skulle jag kunna ansluta mig till centerpartireservationen 9, men med hänsyn till att man där endast kräver kontroll i storstadsområdena kan jag inte göra det. Och eftersom jag tror att den anmälningsskyldighet som nu annonseras så småningom kommer att utmynna i en etableringsoch investeringskontroll ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Möjligheten att erhålla lämpligt arbete kan betraktas som en rättighet för den enskilda människan. Detta förutsätter också att en god och ständigt förbättrad utkomst skall kunna erhållas. Då skapas också de resurser som behövs för fortsatt utveckling på skilda områden. Men rätten till arbete i det moderna samhället kan också kombineras med kravet på sysselsättning på den ort och i den miljö som han eller hon är van vid och även i framtiden vill verka i. I detta avseende har obalansen varit och är fortfarande skrämmande. Jag skall i detta sena skede av debat ten inte göra några försök att analysera hela detta stora problemkomplex. Många redovisningar av tungt vägande synpunkter har tidigare framförts i debatten. Låt mig bara säga att en sammanvägning av alla de åtgärder på skilda områden, som är angelägna, är nödvändig. Därvid bör alltid människans situation finnas med i bilden. Det måste vara angeläget att under den enorma utveckling som tekniken genomgår verkligen inrikta sig på att låta denna vara ett hjälpmedel för att skapa ett bättre samhälle för människorna. Att använda tekniken till att bygga ett kolossamhälle kan inte vara en rimlig inriktning för framtiden. För centern är det och kommer också att vara mycket viktigt att eftersträva ett decentraliserat samhälle både beträffande beslutsfunktioner och närdemokrati samt beträffande spridning av näringsliv och bebyggelse. Det är i den senare frågan som vi snart skall fatta beslut. När det gäller vårt partis allmänna målsättning och yrkanden i den framtida lokaliseringsoch regionpolitiken kan jag instämma med tidigare talare från centern i denna debatt. Jag vill endast kommentera ett avsnitt i föreliggande förslag. Det gäller gränsdragningen för stödområdet och den justering av denna gräns som föreslås i proposition nr 75. Utvecklingen för hela Kopparbergs län har under större delen av 1960-talet varit synnerligen negativ både sysselsättningsoch befolkningsmässigt. Nettoutflyttningen har varit stor och uttunningen i glesbygdsområdena har gått så långt att allvarlig risk föreligger att man inte ens skall kunna upprätthålla en minimiservice i dessa områden. Självfallet innebär också den fastlagda jordbrukspolitiken och den starka krympning av jordbruket som kan påräknas i anslutning härtill åtskilligt när det gäller att uttunna och försämra förutsättningarna för olika bygder. Vi har från centern inte kunnat acceptera den negativa målsättning som har kommit till uttryck i de prognoser som finns fram till år 1980. Vi har också givit uttryck för detta i länsplanering 1967. Utöver en positivare syn på jordoch skogsbrukets framtid i Dalarna måste övriga delar av näringslivet åtskilligt förstärkas. Under den gångna femårsperioden har lokaliseringsstödet varit av stor betydelse även om insatserna har varit alltför ringa. Den stödområdesgräns som gått genom länet har i och för sig betytt att de norra och västra delarna av länet haft något bättre möjlighet att konkurrera med övriga och geografiskt bättre belägna delar av länet. Men det skapar många problem att ha en gräns genom ett län. Vi har också från länet vid åtskilliga tillfällen framfört det bestämda önskemålet att hela länet borde ingå i stödområdet. När utredningsmannen föreslår en justering innebärande att man skall ta med Borlänge-, Faluoch Mockfjärdsregionerna i stödområdet, måste man ställa sig frågande inför vad som varit bakgrund till denna bedömning. Departementschefen har ju accepterat vad utredningsmannen föreslagit och därutöver kompletterat förslaget med att låta Säters kommunblock ingå i stödområdet.

Tidigare har här i debatten redovisats nettoutflyttningsförlusten i Avestaoch Ludvika-regionerna som under perioden 1963—1969 uppgått till cirka 8 000 personer. Det är alldeles klart att denna utveckling inger stora bekymmer. Kommunalmännen i berörda områden ställer sig i dag frågan vad som föranlett att deras kommuner inte får vara med i länsgemenskapen på samma villkor som t.ex. Falun och Borlänge. En fråga som också ställs är: fick inte ledamöterna i statsutskottets tredje avdelning tillräckliga redovisningar under sitt besök i Dalarna om det allvarliga läget i Avestaoch Ludvika-regionerna? En skrivning om en generös prövning av ansökningar från företag i anslutning till stödområdesgränsen har ju självklart betydelse. Det skulle ha varit helt orimligt att följa utredningsmannens förlag om en mycket hårt markerad gräns. Redan under den gångna perioden den 1 juli 1965—31 december 1969 har större delen av lokaliseringsstödet till Dalarna eller 57 procent gått till företag utanför stödområdet. Det har varit fråga om katastrofutryckningar och punktinsatser. Säkert kommer behov att förefinnas även i framtiden i dessa avseenden på skilda områden. Värdet av att vara med i ett stödområde är också förknippat med andra positiva effekter. Företagen vill gärna i god tid veta vad deras planering kan ge inom stödområdet med avseende på ekonomin. Samma säkerhet föreligger icke i fråga om etablering i anslutning till stödområdesgränsen. Vi skall också komma ihåg att det föreslagna fraktstödet enbart skall gälla inom stödområdet. Vi vet också att befrielsen från erläggande av den 25 procentiga investeringsavgiften på vissa byggnadsobjekt också bara gäller inom stödområdet. En meningsfull regionpolitik måste ha hela länet som enhet, och då bör också samma förutsättningar finnas inom detta. Skall nedgångstrenden i Kopparbergs län brytas och en expansiv utveckling av länet ske måste hela länet vara med i stödområdet, och då kan även en förstärkning av centralregionen Falun Borlänge påräknas utan att detta sker på bekostnad av övriga län. Förstärkningen kan och bör ske genom att man får en annan balans mellan storstadsregionerna i landet och exempelvis denna region i Kopparbergs län. Bara en synpunkt beträffande sysselsättningsstödet! Detta är ju avsett att utgå inom ett inre stödområde — i propositionen nämns bl.a. norra Dalarna. Jag förutsätter att däri inräknas Västerdalarna och att denna del kan komma i åtnjutande av samma möjligheter när det gäller den nya stödformen. Malungs och Vansbro kommunblock har samma behov som andra inlandsområden av just detta stöd. Herr talman! Jag ansluter mig till reservationen 4 vid statsutskottets utlåtande nr 103, särskilt i den del som reservationen avser stödområdet i Kopparbergs län.

Till kammarens ledamöter har utdelats en ärendeplan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden under tiden den 26—29 maj.

Sistnämnda dag behandlas även det sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets på ärendeplanen ej upptagna utlåtande angående enkammarriksdagens förvaltningsoch personalorganisation och utskottens personalorganisation.

Herr talman! I detta ärende har väckts två likalydande motioner, I: 1132 och II: 1329, som jag här i all korthet vill kommentera. I stort sett finns det ingenting att erinra mot det föreliggande förslaget till en fortsatt och något ändrad lokaliseringspolitik.

Det kan vara riktigt, som utskottet anför, att administrativa skäl i och för sig inte talar för att stödområdesgränsen måste sammanfalla med en länsgräns.

Konsekvenserna av den pågående åldersförskjutningen på grund av utflyttningen av ungdom i arbetsför ålder, som skett i länet under lång tid, illustreras med all tydlighet av den nativitetsoch mortalitetstalsutveckling för länet som vi har de senaste åren. Det födelseöverskotit, som är det naturliga i ett expansivt samhälle, har för Värmlands län förbytts i ett födelseunderskott. Detta förhållande jämte prognoserna, att sysselsättning måste skapas på andra områden än de nuvarande under den närmaste tioårsperioden för 7 000—38 000 av länets yrkesverksamma, gör att bekymren i länet är ytterligt stora. LO har också uppmärksammat detta och har i sitt yttrande över den utredning som legat till grund för den nu aktuella propositionen anfört följande: »LO delar i huvudsak utredningens förslag till geografisk avgränsning av stödområdena. Hela Kopparbergs och Värmlands län bör emellertid hänföras till det allmänna stödområdet.

Samma förhållande gäller för Värmlands län. Tidigare har Karlstadsregionen haft en kraftig expansion och kunnat ta emot huvuddelen av de ungdomar som varit tvungna att flytta från övriga delen av länet. Under senare tid har emellertid den spontana ökningen i Karlstadsområdet och i Vänerbäckenet över huvud taget minskat så att man endast kunnat ta emot ungefär hälften av dem, som flyttat från de västra och norra delarna. I de förslag vi lagt fram hemställer vi att Karlstadsregionen och Kristinehamnsregionen, som är de enda i länet som ligger utanför det allmänna stödområdet enligt det nu föreliggande förslaget, skall inlemmas i detta. Jag skall ta som exempel på de förhållanden som föreligger utvecklingen i Kristinehamn under 1960-talet. Från början av år 1960 fram till slutet av 1969 har nedläggning av industriell verksamhet skett, vilken har berört 920 personer. Genom minskning av verksamheten har 480 personer friställts eller tvingats flytta, därav har statens järnvägar medverkat med 110. Nyanställning har trots intensiva ansträngningar endast kunnat skapas för 850 personer i nyetablerade företag och för 260 personer genom utbyggnad av de företag som redan finns. Det betyder en minskning i sysselsättningsvolymen för Kristinehamns stad med ca 300 årsarbetskrafter. Samma bekymmer finns i vissa av de andra delarna av länet, som nu inte medtagits i stödområdet. Storfors köpings problem kommer senare att behandlas av herr Andersson i Storfors. Oavsett om ändring av stödområdesgränsen nu beslutas eller inte vill jag framhålla vad statsutskottet anfört på s. 20 i sitt utlåtande nr 103. »I fråga om avgränsningen av det allmänna stödområdet har utskottet särskilt uppmärksammat de risker som finns för att nedgångsområden uppstår vid gränsen till ett stödområde. Generellt kan dessa svårigheter inte helt lösas genom förändringar som enbart geografiskt förskjuter dessa svårigheter med risk för en anknytning direkt till expansiva regioner.> Och det kan vara riktigt. Därefter uttalar utskottet: >Den föreslagna flexibla tillämpningen enligt hittillsvarande metoder får därför anses vara den lämpligaste lösningen. Med hänsyn till utfallet av den redovisade verksamheten torde förslaget få anses komma att tillgodose de syften som ligger bakom förslagen till en förskjutning av gränslinjen.> I vissa avseenden kan detta äga sin giltighet. Under alla förhållanden är en flexibel tillämpning av stödåtgärderna inom gränsområdena angelägen. Med hänsyn till de svårbemästrade sysselsättningsproblem som kommer att föreligga i Värmlands län under den närmaste framtiden vill jag fästa uppmärksamheten på att särskilda åtgärder av olika slag snarast och fortlöpande måste vidtagas. Det stora probilemkom plex, som vi här behandlar, berör inte endast Norrland — det berör i lika hög grad de s.k. södra skogslänen, Värmlands och Kopparbergs län. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till motionsparet I: 1132 och II: 1329.

Herr talman! Jag vill börja med att ansluta mig till Ingvar Svanbergs uttalande, att nu måste det verkligen ske någonting då det gäller Norrland. När man lyssnar till denna debatt låter det ju — vi får naturligtvis bortse från oppositionen — som om allt skall bli bra: nu skall det bli fart på industrilokaliseringen inom <:stödområdet. Naturligtvis måste man hälsa de föreslagna åtgärderna med största tillfredsställelse, särskilt när man är bosatt i ett glesbygdsområde där det verkligen är svårt att skapa sysselsättning och där det framför allt behövs lokalisering. Det förslag som lagts fram är onekligen bra, om det kommer att fungera, och det borde kunna ge ett gott resultat. Men vi skall inte inbilla oss att det kommer att regna manna från himlen sedan talmannen slagit klubban i bordet och beslutet är fattat. Nej, det är då det verkliga arbetet börjar och berörda myndigheter och kommunalmän får bekymmer med att omsätta förslaget i praktisk handling. Detta blir inte så lätt, framför allt inte i orter som är belägna i ytterområdena. Jag har själv erfarenhet därvidlag. De orter som har möjlighet att få 1okalisering blir av statliga myndigheter uppmanade att göra orten så industrivänlig som möjligt — man måste ordna service av olika slag. Jag vill ha sagt, att ambitionerna hos kommunalmännen är det inget fel på; de gör faktiskt allt som går att göra för alt tillfredsställa behoven. Man bygger ut skolväsendet, man bygger bostäder och mycket annat, man ordnar vatten och avlopp. Sedan måste samhället formas så att ungdomen trivs och stannar. Man anlägger idrottsplatser, uppför gymnastiklokaler, hadanläggningar, samlingslokaler m.m. Allt detta är naturligtvis nödvändigt och riktigt. Det kommer att kosta pengar, men om pengarna används på ett vettigt sätt lönar det sig. Ovanför ingången till en bygdegård läste jag en devis. Där stod: >Bygden blir vad du själv gör den till.> Det är så sant som det är sagt.

Kanske är det inte alltid på det sättet. Jag säger inte detta för att klandra, men i många hänseenden borde man skynda långsamt. När man så fått allt detta, börjar kommunalmännen med uppvaktningar av olika slag, och till slut lyckas de att till bygden få en eller annan industri. Det kan bli fråga om sådana industrier som man kanske inte direkt har tänkt sig, men för de mindre orterna i ytterområdena finns inte så mycket att välja på. De får faktiskt ta vad som bjuds. I regel blir det de större orterna som får de bästa industrierna. Någon rättvis fördelning kan man här inte tala om. Härvidlag borde en styrning ske om det i fråga om lokaliseringen skall bli någon rättvisa. Kanske borde jag inte uttala klander. Vi har ju fått några mindre industrier till den ort jag representerar, och dessa har vi fått tack vare de statliga myndigheterna. Jag vill dock understryka att detta är långt ifrån tillräckligt. När sedan den industri man lyckats få har rullat i gång och kanske expanderat, börjar åter igen påfrestningarna. Då gäller det att få fram större rörelsekapital, och det är inte alltid så lätt att skaffa fram detta kapital. Detta vet jag av egen erfarenhet. Då får företagarna och kommunalmännen åter börja springa i trapporna och uppvakta myndigheterna. Den första fråga de då möter blir: Är den här industrin lönsam? Naturligtvis är det riktigt att eftersträva lönsamma industrier, det är inte tu tal om den saken. Myndigheterna sätter åter i gång en undersökning trots att orten tidigare tilldelats den här industrin just på grund av att den var lönsam. Det är emellertid inte så säkert att det går att låna det nödvändiga kapitalet, och då kommer företaget åter i kläm. Jag hoppas därför att det förslag vi nu skall besluta om på ett smidigare sätt än tidigare skall lösa frågan om rörelsekapital. Personligen är jag dock inte så säker på att så kommer att bli fallet, men jag skall inte försöka att sia om framtiden. Vi får vänta och se.

Jag skall som sagt inte klaga på situationen i detta avseende, ty förutvarande statsrådet Rune Johansson hann faktiskt ordna det så att vi fick tillfälle att tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsens myndiga representanter besöka Jämtlands län. När man nu har haft en försöksverksamhet på gång bör den också följas upp. Kommunalmännen måste få besked så att de har något att rätta sig efter. Detta anser jag vara en mycket viktig uppgift för myndigheterna. Det viktigaste, herr talman, är till sist inte de vackra ord och löften som ut talas från denna talarstol. Vi måste, som det har sagts tidigare, gå från ord till handling. Nu vill vi norrlänningar se resultat. Det får inte bli någon mörk bild för Norrland i fråga om lokaliseringen. Personligen tror jag på Norrland, och det gör väl också alla andra norrlänningar. Jag hoppas därför att det förslag vi nu har fått verkligen skall ge resultat som syns. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till vad statsutskottet föreslagit i sitt utlåtande nr 103.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna på denna debatt. Har man följt diskussionen om lokaliseringspolitiken under 1960-talet här i riksdagen liksom i tidningar och övriga massmedia, märker man att den är så annorlunda vid detta tillfälle. Det är inte längre fråga om sådana synpunkter som man kommer ihåg från LO:s Samordnad näringspolitik att lokaliseringen till storstadsområdena inte bör förhindras — och från Aftonbladets tal om den glädjande folkvandringen från områdena ute i landet. Det har som sagt varit en helt annorlunda debatt, och det är bara att notera det med tillfredsställelse. I första hand har Norrlandsfrågorna debatterats; jag skall inte beröra dem. Det finns emellertid något av ett Norrlandsproblem även i några andra län. I en del län i södra Sverige är expansionen mycket stark, vilket skapar svårigheter för angränsande län. Från den 1 januari 1971 skall den nya kommunblocksindelningen gälla i vårt län. Vi ställer oss emellertid frågande till hur de nya kommunerna skall kunna fungera eftersom en hel del av dem saknar tillfredsställande kommunikationer och nödvändig service. Här behövs ett helt annat synsätt från myndigheterna; man bör inte satsa på bara ett par orter i ett län, utan man bör se till att de nya kommuner som skapas verkligen kan fungera. I motionsparet I:995 och II: 949 har vi påvisat hur olika förhållandena kan vara i län som gränsar till varandra: Malmöhus län har en kraftig expansion, Kristianstads och Kronobergs län har avfolkningsproblem inom vissa områden. Vi har i motionerna begärt att det skall bli en samplanering över länsgränserna. Utskottet skriver med anledning av motionsyrkandet: >»>Erfarenheterna av länsplanering 1967 tyder också på att man i länen tagit betydande hänsyn till förhållanden i angränsande län.> Det skulle vara intressant att veta vad utskottet grundar denna skrivning på. Det finns många exempel på vilka uttryck denna »hänsyn till förhållandena i angränsande län» har tagit sig. Vattenförsörjningen för Öresundsregionen har t.ex. blivit ett stort problem, och genom Sydvattenprojektet ämnar man lösa det med en sötvattensledning på 20 mil från sjön Bolmen i Småland till Öresundsregionen. Detta skapar miljöproblem som skulle ha kunnat undvikas som man i tid hade upprättat en befolkningspolitisk planering samt förutsett och försökt eliminera sådana svårigheter. De åtgärder som enligt vår uppfattning nu måste vidtas är att man inriktar sig på att reducera eller eliminera de negativa verkningarna av befolkningskoncentrationen. Jag har lovat herr talmannen att fatta mig kort, och jag ber därför med detta att få yrka bifall till reservationen 14 som är fogad vid bankoutskottets utlåtande nr 40.

Herr talman! I propositionen 75 anför departementschefen bl.a.: »Visserligen anser jag att det inte finns tillräckliga skäl att låta Gotland ingå i stödområdet. Men Gotland har på grund av sitt isolerade läge problem som i många fall kan motivera lokaliseringspolitiska insatser. Frågan om lokaliseringsstöd — — — i detta län bör prövas med hänsyn härtill.» Detta uttalande vittnar om att inrikesministern till en del har insett Gotlands problem. Men det är ägnat att förvåna att han då inte har tagit steget fullt ut och föreslagit att Gotland skall ingå i stödområdet. Detta krav framföres i partimotioner från såväl centerpartiet som folkpartiet samt i motions paret I: 1152 och II: 1341. Dessa motioner har följts upp i reservationen 5 vid statsutskottets utlåtande nr 103, och jag ber att få yrka bifall till densamma. Motiveringar till att Gotland bör införas i stödområdet har lämnats av talesmän för samtliga borgerliga partier tidigare under debatten; jag kan därför på denna punkt hänvisa till dessa yttranden. Befolkningsutvecklingen är alarmerande. År 1945 fanns på Gotland nära 60 000 invånare. I dag är befolkningssiffran 54 000 och om utvecklingen går i enlighet med vad som skisserats i inrikesdepartementets prognos 0, kommer befolkningen år 1980 att vara nere i 47 000 personer. Frågan är om ansvariga myndigheter kan stå till svars inför denna utveckling utan att verkligen på allvar ta itu med frågorna. I detta sammanhang vill jag också yrka bifall till reservationen 9 vari yrkas att lokaliseringsstöd till turistnäringen skall kunna utgå även utanför stödområdet. I motionen II: 760 har jag tillsammans med några medmotionärer ställt detta yrkande. Vi har därvid åberopat ett uttalande av arbetsmarknadsstyrelsen i årets petita, och vi har främst tänkt på de möjligheter ur turistoch rekreationssynpunkt som våra stora öar Gotland och Öland har att erbjuda i dessa avseenden.

Bakgrunden till motionerna är det oförmånliga läge som Gotland befinner sig i när det gäller kommunikationerna med övriga delar av landet. Till olika delar av riket i övrigt bygger staten vägar, broar eller bekostar avgiftsfria färjeleder. I princip måste vattenvägen mellan Gotland och fastlandet betraktas som Gotlands landsväg eller bro. Ur kostnadsansvarighetssynpunkt finns för närvarande i vårt land vägar av tre slag, dels allmänna vägar vilka helt bekostas av staten, dels enskilda vägar med statsbidrag, i vissa fall även kommunala bidrag, dels enskilda vägar utan såväl statssom kommunala bidrag. Eftersom Gotland ensamt bland rikets regioner har hänvisats att på egen hand klara sina kommunikationsproblem utan statlig medverkan, måste man tydligen dra slutsatsen att vattenvägen mellan Gotland och fastlandet av vår regering betraktas som enskild väg utan statsbidrag. Frågan måste då ställas: Kan detta vara rimligt? Riksdagen har för sin del gjort uttalanden vid inte mindre än tre tillfällen; 1945, 1963 och 1969 har riksdagen enhälligt uttalat sig för en lösning av Gotlands kommunikationsfrågor med statligt stöd. Trots dessa riksdagens upprepade uttalanden är de gotländska kommunikationsproblemen fortfarande olösta. Några positiva åtgärder har inte vidtagits. I stället har mervärdeskattens införande och tillämpning inneburit en yiterligare skärpning av Gotlands geografiska avgränsning. Kostnaden för persontrafiken på färjorna är höga. En Gotlandsfamilj bestående av två vuxna och två barn över 12 år har att erlägga en avgift av 350 kr. innan man kan fortsätta på andra sidan och utnyttja rikets vägnät med sin bil. När det gäller godstransporterna är frakterna mycket betungande. Mellan Stockholm och Visby är det ca 20 mil. Enligt de större bilföretagens taxor är fraktkostnaden vid landsvägstransport per ton vid 15 tons last och 20 mils fraktavstånd ca 35 kr. per ton. Mellan Stockholm och Visby kostar motsvarande fraktprestation ca 110 kr. per ton. Därtill kommer givetvis extra tidsförluster, väntetider o.s.v. jämfört med transport på motsvarande landsvägsavstånd. Nämnda 110 kr. per ton motsvarar alltså kostnaden för en vägsträcka på över 60 mil landsväg. Man kan i sammanhanget notera att gränsen för Norrlandsstödet nu sättes vid 30 mil. Utskottsmajoriteten skriver i utlåtandet att man är väl medveten om de i motionerna aktualiserade problemen. Man hänvisar emellertid till överväganden i frågan som alltjämt pågår inom kommunikationsdepartementet. Jag vill fråga utskottets talesman: Vad är det för överväganden som pågår? Avser man de överläggningar som pågått sedan i maj 1968 om tillskapandet av en s.k. trafikdelegation? Kommunikationsministern har i svar på enkla frågor i oktober 1969 och i februari innevarande år meddelat att dessa överläggningar definitivt brutit samman sedan Rederi AB Gotland har sagt nej till förslaget. Jag vill avslutningsvis säga att vi gotlänningar konstaterar som riktiga åtgärder från statens sida bl.a. att ca 244 miljoner kronor utgår som stöd till driftssvaga järnvägar i vårt land, att vi bygger och underhåller vägar till avlägsna landsdelar, att vi har byggt broar till t.ex. Orust och Tjörn och att vi nu bygger Ölandsbron, att 625 000 kr. utgår i statsbidrag till trafiken i Stockholms skärgård i år, och vi konstaterar med tillfredsställelse kommunikationsministerns handlingskraft då det gällt att snabbt framlägga förslag om fraktstöd till det norrländska näringslivet. Vi kan emellertid inte förstå varför handlingskraften tryter då det gäller att lösa Gotlands trafikproblem. Sex kommunikationsministrar har kommit och gått under de 25 år som denna fråga har ältats fram och tillbaka. Samtliga dessa kommunikationsministrar har uppträtt som de sanna riddarna av vankelmodet så snart de har ställts inför frågan om Gotlands kommunikationer. Regeringen måste handla i denna fråga i enlighet med riksdagens uttalanden och handla snart. Vi vädjar till den nu sittande kommunikationsministern att på allvar ta itu med frågan. Jag vill yrka bifall till reservationen nr 2 vid statsutskottets utlåtande nr 105.

Herr talman! Herr Stridsman pläderade i går för att en regional differentiering av kreditpolitiken skulle ingå som ett inslag i regionalpolitiken och yrkade i samband därmed bifall till den reservation som har fogats vid bankoutskottets utlåtande nr 41. Utskottsmajoriteten anser att det finns många skäl som talar emot ett arrangemang av det slaget. All sektorisering av kreditmarknaden går emot själva idén med kreditförmedling. Ju friare marknaden är desto bättre fungerar den. Att låta gränser på Sverigekartan bli gränser mellan olika kapitalmarknader kan inte vara till nytta för landet i dess helhet. Utskottet föreställer sig också att ett sådant arrangemang aldrig skulle kunna fungera i praktiken.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

Herr talman! Jag skulle vilja med några ord anknyta till den diskussion som förekom här i kammaren förra året. Avsikten var då att vi skulle fortsätta med försöksverksamheten under ytterligare några år efter utgången av den försöksperiod som är till ända i och med detta budgetårs utgång. Från socialdemokratiskt håll inom bankoutskottet var vi inte helt till freds med den situationen.

Den nya politiken måste då spänna över ett stort fält av olika samhälleliga och näringspolitiska åtgärder, och en utvidgning måste ske av den hittillsvarande verksamheten och samtidigt nya vägar prövas. Den hittillsvarande verksamheten måste utvidgas, och samtidigt måste nya vägar beträdas.

Jag ser därför med en viss tillfredsställelse att en av de propositioner som vi behandlar i dag innefattar ett transportstöd för längre sträckor — om gränsen inte ligger vid 30 mil, ligger den bra nära, nämligen vid 300 kilometer! Jag tror det finns anledning att beträda den vägen. Det rör sig nu inte om några stora summor — det kanske inte kostar ens det belopp jag nämnde, om det leder till en ökad beläggning. Vi sade att nuvarande 200 miljoner kronor per år till lokaliseringsverksamheten inte kommer att räcka. Det är glädjande att konstatera att regeringen föreslår en utbyggnad också på denna punkt. Hur sysselsättningen skall kunna ökas är inte bara en fråga om pengar, utan det är också en fråga om organisation och kunskap, men det kom mer att behövas mycket pengar. I en av de punkter som det särskilda yttrandet förra året omfattade sades det att man måste satsa lika mycket på lokaliseringspolitiken, om den skall lyckas, som man satsar på u-landspolitiken. Vi har fått en höjning av anslaget till lokaliseringspolitiken för de närmaste åren, men satsningen är ännu inte lika stor som motsvarande satsning för u-länder utanför våra gränser. Vi måste lyckas lösa problemen innanför våra egna gränser om vi skall räkna med att medborgarna i val vill vara med om en intensifierad u-landspolitik. Vi måste vara beredda att på lokaliseringsstödet satsa t.o.m. väsentligt mer än som föreslås i de ärenden vi nu behandlar, om vi skall kunna lösa de problem som gäller två tredjedelar av Sveriges yta. Arbétsmarknadsstyrelsens generaldirektör, som blivit åberopad tidigare, erkänner i en större intervju att vi inte har något annat att vänta än en fortsatt betydande avfolkning av norra Sverige. Det är en avfolkning av den mest produktiva arbetskraften, den som det är lättast att skaffa ny sysselsättning åt även i Norrland. Denna avfolkning som gäller de lättast placerade kommer att göra det ännu svårare för de svårplacerade att finna sysselsättning i de norra två tredjedelarna av Sverige, även om vi satsar mer pengar. Avfolkningen kommer att accelerera. Det är därför angeläget att vi nu, innan avflyttningslavinen rullar alltför fort, gör. en ännu större satsning. Vi måste först skapa de organisatoriska förutsättningarna för detta genom att bygga upp en organisation med vilken vi kan handskas med dessa problem. Nu saknar vi en sådan organisation av tillräcklig omfattning. Det finns utredningar, det finns kommittéer och det finns styrelser, men den affärsmässiga organisation vi behöver för att bygga upp sysselsättningen i det området har vi inte i samhällets hand. Och det privata näringslivet har av olika skäl inte fullt intresse av att göra den erforderliga satsningen däruppe. Om vi ställer upp det målet för oss att vi skall behålla befolkningen däruppe vid ungefär nuvarande tal — och det innebär framför allt att vi måste hålla kvar den arbetskraft som är lättast att placera — betyder det att vi får det ännu svårare med industrilokaliseringen när vi så småningom skall höja anslagen ytterligare. Men det betyder också någonting annat: att de sociala problem som vi har framför oss i de två tredjedelar av Sverige som det här gäller kommer att bli ännu större än de är i dag. Den frågan är inte politiskt aktuell i dag, men den kommer att vara aktuell om ett eller annat årtionde på ett helt annat sätt än nu. Politik är att skapa resultat, politik är att i tid förutse det som håller på att ske och att i tid vidta de åtgärder som behövs. Argumentet att en sak inte är aktuell är ett argument som inte är värdigt en politisk diskussion av allvarlig natur. Om vi inte förbereder lösningar innan problemen är aktuella, är det för sent att lösa dem när de är aktuella — då kommer man att säga att det skulle blivit alldeles för dyrt, och så låter man det hela rulla vidare. Vi borde därför tidigare ha drivit de här sakerna ännu hårdare, och vi bör i nuet driva dem så hårt vi förmår för att inte dra på oss ytterligare svårigheter av den typ som arbetsmarknadsstyrelsens direktör har redovisat. Vi hade hoppats att de statliga företagen skulle spela en större roll för sysselsättningen i de norra två tredjedelarna av landet. I viss mån måste vi ge upp hoppet om det privata näringslivet på det här området, men delvis måste vi också i fortsättningen lita till det privata näringslivet. De uppgifter som jag har kunnat få visar en ytterligare nedgång i sysselsättningen inom den statliga företagsgruppen i Norrland. Det finns ännu ingenting som tyder på ökad sysselsättning trots de betydande investeringar som tillkännagavs i början av detta år i det s.k. Norrlandspaketet. Det skapas inte nya sysselsättningstillfällen, utan det sker en nedgång i sysselsättningen — icke fullt lika stor per år som tidigare men ändå betydande — inom den statliga företagsgruppen. Här släpar vi efter på grund av tidigare organisatoriska och ekonomiska försummelser, och därför måste en ännu större organisation byggas upp. Det är angeläget att pressa frågan hårt nu för att vi skall nå resultat inom rimlig tid. I den sjätte punkten i mitt särskilda yttrande föregående år tog jag upp den organisatoriska frågan, som jag tror är ytterst väsentlig. Det gäller den högsta samordnande verksamheten. Det räcker inte att en industriminister, en inrikesminister eller transportminister etc. går ut med sina speciella projekt, utan det fordras en samordning över hela linjen. Också utbildningsfrågorna har nämnts i det här sammanhanget. Utbildning, transporter, investeringar, den finansiella sidan, den tekniska sidan, internationella kontakter — allt detta måste byggas upp. När vi ser att problemet bara kommer att förvärras framåt i tiden, såsom arbetsmarknadsstyrelsens chef säger, återkommer jag till tanken att det behövs en ny organisation inom regeringen för samordning mellan olika projekt och gemensamma satsningar. Då säger kanske någon, att om vi skall ha en speciell Norrlandsminister, skall vi också ha en minister för Svealand och för Götaland. Den som svarar så har inte fattat vad saken gäller. Det finns speciella problem i de norra två tredjedelarna av landet. Det är inte avsikten att en person skall sköta det avsnittet, utan varje departement skall ha hand om sina särskilda ämnesområden för hela riket, men det behövs en ännu mer långtgående koordination än hit tills mellan departementen för en samlad framstöt. Vi måste tyvärr erkänna ait vi inte ens med den kraftansträngning som regeringen nu gör kommer att lösa problemen, utan de är betydligt större än som motsvarar våra insatser för att lösa dem. Därför måste vi organisatoriskt bygga upp den högsta beslutande makten på detta område, d.v.s. regeringen, med tanke på de nya arbetsuppgifterna. I viss mån är de norrländska frågorna sådana, som vi kommer att stöta på också inom andra delar av Sverige och därmed inom andra delar av det svenska näringslivet än det som finns i de norra två tredjedelarna av landet. Omstruktureringen av vårt näringsliv kommer kanske att gå bra för företagen, men den kommer onekligen att dra med sig stora problem, större problem än hittills, för löntagarna inom olika verksamhetsgrenar och i olika geografiska områden av Sverige, bortsett från de industriellt mest gynnade områdena. Vissa områden drabbas hårdare vid omstruktureringen än andra. Därför måste man lägga ned särskild omsorg på de hårdast drabbade områdena och i tid försöka gripa sig an med problemen och sätta in tillräckliga resurser ekonomiskt och organisatoriskt för att lösa dem. Det föreligger alltså — jag återkommer till det — behov av en koordinering inom regeringen av Norrlandsfrågorna för att lösa problemen i de norra två tredjedelarna av landet. även om den nu framlagda propositionen innebär ett framsteg i jämförelse med förra årets, även om man i viss utsträckning tillmötesgår våra önskemål i det särskilda yttrandet, betyder det inte, att man därmed gör en tillräcklig insats för att gripa sig an med de problem som växer fram inför oss. Vi får vara tacksamma för den förbättring som har skett från föregående år, för det tillmötesgående som regeringens förslag innebär på flera punk ter. Ytterligare ansträngningar av betydande omfattning måste emellertid göras, om vi skall kunna hoppas på praktiska resultat som motsvarar problemets vidd.

Herr talman! Så här i debattens tolfte timme och när det mesta i ämnet redan är sagt skall jag fatta mig mycket kort. Herr Hagnell och jag har vid upprepade tillfällen framfört ungefär enahanda synpunkter, nämligen att om man skall kunna åstadkomma någonting i fråga om regionalpolitiken krävs det krafttag. Vad jag nu vill säga är något som jag vill vidarebefordra till den utredning som skall syssla med dessa frågor framöver. Här har åberopats uttalanden av arbetsmarknadsstyrelsens chef, i vilka han säger att han tror på nödvändigheten av en fortsatt folkminskning i stödområdena. Säkert har han rätt, därest vi inte tar oss an problemen med kraft och allvar — därmed inte sagt att inte den nu framlagda propositionen innebär förslag om betydande förbättringar av de förhållanden som har rått under den s.k. försöksperioden. Jag vill erinra om att det, så som nyss framhölls, kanske gäller två tredjedelar av landets yta. Det är alltså en mycket stor del som hotas av avfolkning. Vad kan man då göra ytterligare? Herr Hagnell har liksom många andra talat om organisatoriska frågor, och det är självklart, att man måste hjälpa med förberedelser till uppbyggnad av industrier, med avsättningssamarbete m.m. Jag tänker emellertid närmast på den ekonomiska sidan av saken. Vi lämnar ju redan ett visst ekonomiskt stöd för sådana här ändamål, och det är ett nödvändigt initialstöd för att eliminera handikapp i fråga om långa transpor ter, ishinder, kallt klimat o.s.v. Men, märk väl, detta statliga stöd utgår till många industrier långt utanför de aktuella områdena. Jag tänker på det stöd som investeringsfondsmedlen utgör. Det är ett kraftigt och ofta lika stort stöd som det som utgår inom stödområdena. Men om det skall vara konkurrens och båda kategorierna får ungefär samma stöd, frågar man sig hurdan konkurrensen blir. Jag tror att investeringsfonderna är ett bra system, och det är ingalunda min mening att rikta någon attack mot dem, tvärtom. Men bygger man upp ett lokaliseringsstöd inom de områden som särskilt behöver ett sådant, får man lov att beakta även vad som ges i statligt stöd på andra håll i landet, och detta har inte skett i tillräcklig utsträckning. Som ett skolexempel på vilka initialkostnader företagen får dras med i vissa delar av landet, vill jag peka på Statens skogsindustrier. Jag tror att detta företag sköts ganska bra, men det erhåller dock sedan tio år tillbaka subsidier på ungefär 20 miljoner kronor om året. Statens skogsindustrier har ett aktiekapital på 260 miljoner kronor, som det icke lämnas någon utdelning på, och detta är jämförligt med ett initialstöd under en tioårsperiod på ca 20 miljoner kronor om året. Företaget behöver stödet, men jag tvivlar inte alls på att företaget kommer att klara sig självt efter en viss tid sedan det hunnit ske en konsolidering. Jag har nämnt detta för att visa vilka stora konsolideringsbehov som kapitalkostnadsmässigt kan finnas inom stödområdena under ett initialskede, behov som icke tillräckligt har beaktats. Det är dessa erinringar som jag har velat skicka med till en sittande utredning för beaktande. Jag understryker vad herr Hagnell sade, nämligen att det som skall ske måste ske snart. Man kan inte tänka sig att människor som gett sig i väg från dessa områden återvänder i någon större utsträckning, även om det finns glädjande exempel av det slaget. Och det är för sent att komma med höet när hästen är död.
Herr talman! Den debatt som här förts har i hög grad inriktats på Norrlandsfrågorna och det är mycket berättigat. Men vi får inte fördenskull glömma de andra regionerna i landet och jag vill särskilt erinra om problemen på Gotland. Utskottsmajoritetens talesman har inte gett något svar på vad herr Gustafsson i Stenkyrka sade om transportkostnaderna för Gotland. Det finns anledning att understryka reservanternas begäran om ett transportstöd även i detta hänseende. Debatten har emellertid trots allt gjort ett splittrat intryck. En orsak är kanske att. frågan om regionalpolitiken varit uppdelad på så många olika utlåtanden, men den främsta orsaken får nog sökas däri att det saknas en utvecklingsplan med mål också för delregionerna. Vi måste få en sådan plan för att kunna skapa den samordning herr Hagnell begärde och för att förverkliga vad vi anser vara regionalpolitikens syften, nämligen valfrihet och regional utjämning.

Herr talman! Jag har ingenting emot att instämma i herr Bengtssons i Landskrona yrkande. Vår partigrupp har emellertid också en egen motion om företagsdemokrati på det kommunala området. Det speciella problem vi har tagit upp gäller möjlighet för de anställda att få representation i kommunala styrelser och nämnder. Jag vill erinra om att Kommunalarbetareförbundet i fjol i en skrivelse till kommunförbunden berörde möjligheten till sådan representation. I denna skrivelse sade sig förbundet vara medvetet om att lagstiftningen i detta hänseende kan ställa upp vissa hinder. Vi har velat ta upp frågan i riksdagen för att få till stånd en ändring av denna lagstiftning. Det behöver enligt min mening inte råda något tvivel om att det skulle vara värdefullt att den sakkunskap och erfarenhet på olika områden, som de anställda inom den kommunala sektorn besitter, skulle kunna tillgodogöras av de kommunala nämnderna och styrelserna. I det önskemålet borde väl alla kunna instämma. Man kan i detta sammanhang peka på vårdområdet och flera andra séktorer äv den kommunala verksamheten. Någon olägenhet av en sådan rätt tror jag att det är mycket svårt för någon att påvisa. Som bekant finns det i flera styrelser och nämnder möjlighet för chefstjänstemän att bevista sammanträdena och medverka i förhandlingarna. Motsvarande möjlighet för representanter för de personalorganisationer som företräder de kollektivavtalsanställda föreligger emellertid inte för närvarande. Eftersom det kan vara nödvändigt med en lagändring för att undanröja hindren för en representation från personalorganisationerna, anser vi att det bör göras en skyndsam översyn av nu gällande lagar i det syfte jag har antytt. Vad säger nu konstitutionsutskottet om vårt krav? Man hänvisar också när det gäller vår motion till att det pågår undersökningar inom de centrala råd, som har inrättats för samarbetsfrågor mellan kommunförbunden och de kommunanställdas organisationer, och framhåller att bl.a. frågan om representation för personalorganisationerna i kommunala nämnder och styrelser är föremål för undersökningar. Jag kan emellertid inte se att detta skulle vara något hinder för att riksdagen skulle kunna göra ett uttalande om att den önskar en ändring av gällande lagstiftning. Om denna lagstiftning lägger hinder i vägen, varför kan då inte riksdagen ta det initiativ som vi har föreslagit för att få en ändring till stånd? Jag finner det också märkligt att kon stitutionsutskottet i sitt utlåtande inte alls anger någon mening om huruvida gällande lagstiftning verkligen lägger sådana hinder i vägen, som Kommunalarbetareförbundet fruktat, eller på något sätt tar ställning till frågan om avlägsnande av sådana hinder. Jag skulle vilja ställa den direkta frågan till konstitutionsutskottets talesman: Hur bedömer konstitutionsutskottet detta problem? Anser utskottet att gällande lagstiftning lägger hinder i vägen för en representation för de anställda i kommunala nämnder och styrelser, eller anser det att det med nuvarande lagstiftning är möjligt att åstadkomma sådan representation? Jag tror att det är mycket viktigt att vi från konstitutionsutskottet kan få höra hur man där ser på denna fråga. I övrigt, herr talman, kan jag inte följa utskottets uppskovslinje, utan yrkar bifall till motionen II: 75.